Herr talman! Vi ska nu debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 30 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid . Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 2. För att tillgodogöra sig full garantipension är grundregeln att man ska ha bott i Sverige i 40 år. Detta har dock inte gällt alla, utan det har gjorts undantag för dem som kommit till Sverige av flyktingskäl och som kunnat tillgodogöra sig tid i hemlandet. Det har inneburit en del problem. Dels har systemet uppfattats som orättvist när regelverket inte är lika för alla, vilket urholkar förtroendet för vår socialförsäkring och för pensionen. Dels ser pensionssystemet väldigt olika ut i olika länder. Det har också gjort att det beräknats olika för olika personer, vilket har inneburit ytterligare orättvisor och oklarheter i systemet. Sverigedemokraterna har därför under lång tid framhållit vikten av ett regelverk som är likvärdigt och inte behandlar en grupp av människor som kommer till Sverige med flyktingskäl mer förmånligt än dem som kommer till Sverige av andra skäl eller dem som redan bor i Sverige. Efter lång tid och efter tillkännagivanden från riksdagen har nu regeringen tvingats till att inte längre upprätthålla dessa orättvisa regler och har äntligen lagt fram denna proposition om att ta bort tillgodoräknande av tid i hemlandet. Vi står bakom förslaget i dess helhet. Det är dock ganska symtomatiskt för denna regering att agera med kniven på strupen - symboliskt talat - och med press från oppositionen. Men det är i alla fall bra att detta nu tas fram. Herr talman! Av propositionen framgår att situationen i hemlandet i många fall förändras över tid, vilket ytterligare har bidragit till att förståelsen för systemet försvårats. Som tidigare påtalats har hemlandstidsregelns konstruktion bidragit till att det skapats svårbegripliga och svårförklarade skillnader mellan personer. Det är helt orimligt. I förlängningen leder det här till att hela regelverkets legitimitet ifrågasätts.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 Därmed kommer övergången till att samma regler ska gälla för alla att bli en väldigt lång och utdragen process. Om förändringen inte gäller alla kommer det enligt Sverigedemokraternas uppfattning fortfarande att vara många som får garantipension eller garantipension till omställningspension utifrån orättvisa undantagsregler och ett krångligt regelverk som kommer att bestå under lång tid. Regeringen anför själv i propositionen att hemlandstidsreglerna även tidigare förändrats över tid, vilket inneburit att personer som kommit till Sverige under identiska förhållanden behandlats olika beroende på när de kommit hit. Detta kan enligt regeringen själv uppfattas som orättvist och inkonsekvent. Jag menar att denna situation riskerar att fortsätta, då det fortfarande kommer att vara olika regler beroende på när man kommit till Sverige och när man fyllt 65 år. Förtroendet för systemet riskerar då fortfarande att vara urholkat för en lång tid framöver. Vi Sverigedemokraterna anser därför, liksom Moderaterna och Kristdemokraterna, att regeringen i alla fall bör utreda möjligheten till att samtliga de som inte uppfyller kraven för garantipension utan undantagsregeln ska övergå till äldreförsörjningsstöd för att det ska bli lika regler. Det ska gälla även dem som fått beslut om garantipension utifrån tidigare undantagsregler. Detta för vi fram i ett tillkännagivande som framförs i reservation nummer 2. Utöver detta vill jag önska alla i utskottet en riktigt glad sommar. Vi fick också göra det på en väldigt trevlig avslutningsmiddag med många varma ord. Vi tillhör alla olika partier med olika ståndpunkter som stöts och blöts här i kammaren. Jag tycker ändå att vi har haft en fantastisk samverkan under denna väldigt speciella mandatperiod. I socialförsäkringsutskottet fick vi först hantera en väldigt svår pandemi med svårt utsatta människor. Vi behövde snabbt reformera socialförsäkringssystemet. Ibland har vi haft heta debatter, men vi har ändå kunnat ha konstruktiva samtal. Sedan tror jag att vi hade två veckors paus i socialförsäkringsutskottet innan ett fruktansvärt krig startade. Våra kollegor som hanterar migrationsfrågor i samma utskott fick då hantera en väldigt svår flyktingkris i samverkan med regeringen. Jag tycker verkligen att vi har haft goda och konstruktiva samtal i socialförsäkringsutskottet. Det vill jag framföra här i dag. Även vårt fina utskottskansli vill jag tacka. Utan er skulle vi inte klara oss. Det var vi väldigt tydliga med när vi hade avslutning häromkvällen. Jag vill också tacka talmanspresidiet, som håller ordning på oss och ser till att vi håller våra tider och är trevliga mot varandra. Ni gör ett fantastiskt arbete. Det är många fler jag vill tacka. Jag kommer att ha en liten interpellationsdebatt före sommaren, men jag vill som sagt ändå framföra mina varma hälsningar till utskottet nu.

Herr talman! Nu debatterar vi den pensionsfråga som högersidan kämpat allra mest för under mandatperioden. Ihärdiga som aldrig förr har de varit och motionerat och budgeterat för det gång på gång. Regeringen har uppenbarligen samma uppfattning, och därför sker nu en försämring av garantipensionen. En del människor ska från årsskiftet inte beviljas garantipension i Sverige. Personer som fått asyl ska inte längre undantas från regeln att 40 bosättningsår i Sverige krävs för att få del av den svenska grundpensionen. Man motiverar det hela bland annat genom att påpeka att det blir orättvist mot andra grupper och svårt med gränsdragningar. Vänsterpartiet har i stället föreslagit förändringar för att få in fler i de generella systemen, inte i de behovsprövade. Herr talman! För statsbudgeten är det småslantar vi sparar, om ens det, men för den enskilde kommer det att bli stor skillnad. Alla kommer fortfarande ha rätt till äldreförsörjningsstöd, som det heter, men det är behovsprövat och måste ansökas om årligen. Handläggare ska anställas, och den byråkratiska apparaten måste byggas ut - allt för att se till att pensionärer som flytt från krig inte ska få någon krona extra i pension. Herr talman! När det högernationalistiska blocket kämpar för något är det alltid för att något ska bli sämre. Vi andra ska sedan glädjas över att vi åtminstone inte har det så illa som de där andra. Det var vad de som menade om Vänsterpartiets förslag om 1 000 kronor i höjd garantipension att vi inte kunde ge en anständig grundpension till en miljon svenska pensionärer för att det skulle vara respektlöst mot dem som har haft bättre löner och villkor eftersom skillnaden mellan de sämst ställda pensionärerna och andra pensionärer då skulle minska. Kontentan är alltså att man ska glädjas åt att andra har väldigt lite, inte åt att man själv får det bättre. Herr talman! Vi vet vad som sas om sjukförsäkringen och a-kassan: De som för tillfället arbetade skulle må bättre av att de som för tillfället inte arbetade fick det sämre. Nu har man blivit genomskådad av de flesta, och därför skyltar man inte längre med sina förslag om försämrad sjukförsäkring och försämrad a-kassa. Förut var det sjuka och arbetslösa som skulle få betala. Nu riktar man i stället in sig alltmer på invandrarna. Gå inte på det! Det är partierna i den här kammaren som fattar besluten och som kan försämra sjukförsäkringen och höja pensionsåldern eller förbättra sjukförsäkringen och höja pensionerna. Herr talman! Man säger att man gör detta för att rädda den svenska välfärden och för att säkerställa de svenska pensionärernas villkor. Men det är inte sant, för högerpartierna avvisar ständigt förbättringar av sjukförsäkringen. Både regeringen och högerpartierna hade noll kronor till höjd garantipension i sina respektive budgetförslag för det här året. Så vart tar pengarna vägen? De kommer ju inte medborgarna till del, oavsett ursprungsland. De som gör skillnad på var man är född ger också minst till den som är född i Sverige. Herr talman! Vänsterpartiet ställde krav på en höjd garantipension i samband med statsministeromröstningen i höstas. Därför fick regeringen lägga fram en budget med 1 000 kronor i höjd garantipension, som vi snart kommer att fatta beslut om. De fick ändra siffran de redan slagit fast från noll till 1 000 kronor. Högerpartierna blev lite stressade av detta och kände sig tvingade att lägga fram ett sent utskottsinitiativ med hälften så stor höjning av garantipensionen, för annars skulle de ha skämt ut sig. De fick alltså gå från noll kronor till 600 kronor. Herr talman! Flera partier vill i dag ta tillbaka pension retroaktivt från dem som flytt till Sverige. En kvinna som flytt från talibanernas Afghanistan ska inte få garantipension. Och om högern och Sverigedemokraterna får bestämma ska den som redan blivit beviljad pension inte få behålla den. De som flyr från diktaturer ska söka äldreförsörjningsstöd för att de andra partierna vill göra en markering, inte för att det blir bättre för oss andra och inte för att det spar pengar utan för att de tror att vi andra ska nöja oss med låga pensioner och sämre välfärd bara de där andra får det ännu sämre. Det är en blåsning, och Vänsterpartiet går inte på det. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 och alltså avslag på förslaget. Jag önskar också alla en glad sommar!

Herr talman! Jag beklagar om jag går in på sådant som inte helt och hållet har med propositionen att göra, men jag måste få bemöta en del av det som påstods i anförandet. Det påstods bland annat att högerpartierna bara föreslår försämringar, men den budget som röstades igenom i höstas innehöll ju en hel del förbättringar som både Vänsterpartiet och vi ville se. Det handlade om höjt tak i sjukpenningen, förstärkt sjukersättning och förstärkt bostadstillägg. Utöver det sänkte vi också skatten för pensionärerna, vilket innebär stärkt ekonomi för dem. Det ledamoten Gabrielsson säger är alltså inte sant. När det gäller garantitillägget har ni uppenbarligen misslyckats. Hur kommer det sig att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna först uppdrar åt Pensionsmyndigheten att ta fram ett förslag på många miljoner kronor och sedan lägger fram det utan att ha förankrat det i riksdagen? Det har ju kostat mycket tid och pengar eftersom det inte var ett väl genomtänkt förslag. Att pensionerna ska höjas och inte pensionsåldern är vi och Vänsterpartiet dock helt överens om. Alla våra förslag sammantaget höjer också pensionen med runt 1 000 kronor för de sämst ställda. Men vi höjer också för de andra. Vi satsar nämligen 5 miljarder mer än Vänsterpartiet.
Herr talman! Det var mycket som flög omkring i luften nu. Förutom att Sverigedemokraterna har lyckats med bedriften att förhandla ned Vänsterpartiets bud så att pensionärerna bara får hälften så mycket har de också utfärdat några vallöften. Ett av dem är att pensionärerna nästa år ska få 200 spänn i sänkt skatt. Vänsterpartiet lovar 2 000 i månaden efter valet. Låt oss diskutera det efter valet. Fram till dess är högersidans pensionshöjning ungefär hälften så stor som vänstersidans. Vänsterpartiet hade gärna gjort det till en garantipension från början, men tyvärr satt de andra partierna fast i Pensionsgruppen och kände att så kan man inte göra. För Vänsterpartiet är det viktigaste vad pensionärerna får i plånboken, inte vilken modell som används. Det var därför det blev så här. Att Sverigedemokraterna fick igenom 100 kronor i sänkt skatt till pensionärerna i sin budgetförhandling säger jag grattis till, men Vänsterpartiet fick igenom 1 000 kronor i höjd garantipension. Men kämpa på!
Herr talman! Tack så mycket för påminnelsen om ämnet! Vi tycker att det är rimligt att samma regler ska gälla i Sverige. Det finns ett trygghetssystem även för dem som har flytt och kommit till Sverige. Det är bra att alla har en grundläggande trygghet, men det blir orimligt att ha ett inkonsekvent system med olika bedömningar. Vi tycker att det ska vara lika för alla. Jag tycker också att det blir orimligt när det framförs att vi skulle ha lagt fram reformer som sammantaget bara skulle ge hälften så mycket som det ursprungliga förslaget med garantitillägg. Vi lade fram ett förslag som innebar en större reform än vad som fanns från början och där vi ville stärka pensionerna för dem med lägst pension med runt 1 000 kronor i månaden. Utöver detta ville vi satsa 5 miljarder extra för att även andra som arbetat och slitit hela sitt liv skulle få en bättre pension. Det är i alla fall bra att vi gemensamt har lyft upp pensionsfrågan på riksdagens bord och att vi har en debatt, då frågan länge har varit inlåst i Pensionsgruppen. Jag hoppas att vi fortsatt kan driva dessa frågor, men jag tycker att det är beklagligt att Vänsterpartiet lägger fram uppgifter som inte stämmer med verkligheten.
Herr talman! Julia Kronlid vet säkert att fem myror är fler än fyra elefanter. 1 000 kronor är mer än 600 kronor. Sedan är det helt okej att alla partier viftar med sina vallöften om vad de tänker göra nästa år. Vänsterpartiet viftar med 2 000, och jag hör att Sverigedemokraterna viftar med 200. Men den debatten får vi ta efter valet. Nu diskuterar vi vad som ska hända i år. Vänsterpartiet är det parti som ligger på mest för höjda pensioner för alla. Det rättvisepatos som dyker upp från Sverigedemokraterna gäller att alla ska få det lika dåligt, men det viktiga för mig och Vänsterpartiet är att många får det bättre. Det är där vi lägger vårt krut och vår kämpaglöd. Jag är därför glad att dagens betänkande avslås. Vi lägger i stället vårt krut på att fortsätta att höja inkomstpensionerna. Det är 2 000 kronor i månaden, och garantipensionen ska upp ännu mer. Jag hoppas att det blir 1 000 kronor och inte den där 600-lappen från högersidan i nästa vecka. Vi kommer att fortsätta att jobba på för alla pensionärer. Nu börjar vi med de sämst ställda, oavsett vilket land de från början kommer ifrån.

Herr talman! Det kanske kan vara värt att påminna dem som lyssnar på och följer denna debatt om vad den egentligen handlar om. Den handlar om att ta bort en särregel som gör att bosättningstiden i ett tidigare hemland för exempelvis beräkning av garantipension tas bort, ingenting annat. Vi har motionerat om detta i åtminstone fem år. Jag har bara suttit i riksdagen i fyra år, och i går kväll försökte jag se när vi väckte vår första motion om detta. Nu äntligen finns det en majoritet för att göra något åt detta, och beslutet kommer att fattas av riksdagen i nästa vecka. Jag kan därför börja med att yrka bifall i princip till utskottets förslag till beslut. Vi insåg dock att vi var tvungna att reservera oss därför att vi menar att det beslut som vi fattar i dag även ska gälla dem som fått tillgodoräkna sig bosättningstid enligt särregeln, och vi vill att regeringen ska se över denna möjlighet. Jag yrkar därför bifall till reservation nummer 2, som vi kristdemokrater har tillsammans med Sverigedemokraterna och Moderaterna. Herr talman! Det finns en rad goda argument för varför denna särregel kan och ska avskaffas. Det första är att vi i Sverige sedan 2003, alltså i snart 20 år, har haft något som vi kallar äldreförsörjningsstöd. Det gäller alla, oavsett om man är skyddsbehövande, har uppehållstillstånd i Sverige på en eller annan grund eller är svensk medborgare. Det ger en garanti om en viss lägsta levnadsnivå från det att man går i pension. Denna särregel som en gång infördes kan alltså sägas ha överlevt sig själv, för tanken var aldrig någonsin att den skulle garantera en högre förmånsnivå än den som alla andra är garanterade att få. Herr talman! I och med att särregeln tas bort får vi en likabehandlingsprincip. Det är en enkel och tydlig regel, nämligen att det är den faktiska bosättningstiden i Sverige som utgör grund för vilken förmån man får. Att då ha en regel som gör att de som har invandrat till Sverige av andra skäl än asyl inte ska få tillgodoräkna sig sin tid i hemlandet är svår att både förstå och försvara. Pensionsmyndigheten pekar i sitt remissvar på att särregler dessutom gör att reglernas legitimitet ifrågasätts och att likartade situationer hanteras olika så att det inte är helt säkert att beräkningen av förmånens storlek blir lika. Särregeln är därtill svårkontrollerad. Sist men inte minst är en annan vinst med att ta bort särregeln att vårt grundskydd blir lite enklare att både kommunicera och förstå. Jag som kristdemokrat tycker således att det finns mycket som är bra med det som utskottet lägger fram. Vi har dock en reservation då vi gärna skulle se att särregeln inte finns kvar för dem som redan fått ta del av den. Annars kommer den orättvisa och den krånglighet som finns i dag att bestå. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget, som regeringen lagt fram i samförstånd med partierna i Pensionsgruppen och som handlar om att ta bort det så kallade flyktingundantaget i garantipensionen. Det är det undantag som möjliggör för flyktingar och skyddsbehövande att tillgodoräkna sig bosättningsår från hemlandet i försäkringstiden på 40 år i Sverige, vilket krävs för att kvalificera sig för full garantipension. Garantipensionen är en del av det skattefinansierade grundskydd som finns för att motverka ekonomisk utsatthet för dem som inte tjänat in en inkomstpension som går att leva på. Garantipensionen är alltså inte en del av det avgiftsfinansierade autonoma pensionssystemet, dit man betalar och tjänar in pensionsrätter främst genom att arbeta. Däremot brukar vi betrakta garantipensionen som ett komplement till och därmed en del av den allmänna pensionen som helhet. För att kvalificera sig för det maximala beloppet för garantipension, som i dag är ganska blygsamma 8 779 kronor före skatt, krävs i grunden att man varit bosatt i Sverige i 40 år. Annars räknas garantipensionen av med fyrtiondelar. Men vissa försäkrade har alltså möjlighet att tillgodoräkna sig bosättningsår från sitt tidigare hemland. Det är detta undantag som vi föreslår ska tas bort. Utöver garantipension finns en annan del av grundskyddet som heter äldreförsörjningsstöd, alltså ett ytterligare skyddsnät för dem som har en mycket låg pension och heller inte kvalificerar sig för full garantipension. Detta tillförsäkrar att alla äldre i vårt land ändå har en enligt lagen skälig levnadsnivå och är en förklaring till att vi har jämförelsevis få som lever i vad som brukar kallas absolut fattigdom. Sedan är det utan tvekan så att alltför många pensionärer i vårt land har alldeles för låga pensioner, trots att de arbetat och slitit i ett helt arbetsliv. Det är många som är fattiga i förhållande till övriga befolkningen, och därför behöver pensionerna höjas. Vi socialdemokrater vill både öka inbetalningarna till pensionssystemet så att pensionerna kan höjas generellt för alla som arbetat och höja garantipensionen för dem som trots ett långt arbetsliv har en låg pension, framför allt många kvinnor. Låt mig vara väldigt tydlig på denna punkt: De flesta som har garantipension har också arbetat, men de har arbetat till låga löner och dåliga villkor, tvingats till deltidsarbete och inte haft möjlighet till barnomsorg, vilket har gjort att pensionen blivit låg. Sju av tio kvinnliga kommunalarbetare som har gått i pension har garantipension. Nästan hälften av alla landets kvinnliga pensionärer har garantipension. Jag är medveten om att det egentligen är en helt egen debatt och ska försöka återgå till ämnet hemtidsregeln. Nu får vi ju lyckligtvis, som det ser ut i alla fall, ta ställning till en garantipensionshöjning nästa vecka här i riksdagen. Då får vi ta ställning till om det ska bli en höjning med 1 000 kronor, som vi socialdemokrater och troligtvis en majoritet i riksdagen vill, eller om det ska bli en höjning med 600 kronor, som högeroppositionen vill. Men det får vi som sagt återkomma till nästa vecka. När undantagsregeln om tillgodoräknande av hemlandsår infördes fanns inte garantipension och äldreförsörjningsstöd. Då fanns ett behov av att motverka fattigdom bland de människor, framför allt flyktingar, som annars hade blivit hänvisade till det kommunala försörjningsstödet, det som brukar kallas socialbidrag, och det är som bekant inte avsett att vara en permanent försörjningskälla. Herr talman! I dag har vi alltså ett bättre anpassat grundskydd med flera lager som minskar behovet av undantagsregeln. Flyktingundantaget är inte heller längre särskilt effektivt eller träffsäkert. Skyddet i undantagsregeln omfattar visserligen en sårbar grupp i samhället, men det är svårt att motivera de skillnader som finns sett till vem som faktiskt omfattas och inte. Personer som har kommit till Sverige under i det närmaste identiska förhållanden behandlas i dag olika beroende på när de kom hit och på vilken grund de då beviljades uppehållstillstånd. För att illustrera med ett exempel var det under början av 90-talet många som flydde till Sverige från Bosnien, ett fasansfullt kapitel i Europas historia som födde mina kanske första medvetna politiska tankar. Jag minns hur nyhetssändningarna fylldes av rapporter om bomber, död, människor och barn på flykt - inte helt olikt de bilder som vi nu ser från Ukraina. Vi som gick i skolan då fick nya klasskamrater, men vi fick inte alltid riktigt veta vad de hade varit med om. I efterhand har den bilden naturligtvis klarnat, och för mig personligen har det blivit en drivkraft för att bekämpa krig och rasism. De som flydde hit från Bosnien i början av 90-talet fick enligt dåtidens regelverk uppehållstillstånd av humanitära skäl, en grund som inte omfattas av undantaget som gör det möjligt att räkna in år från hemlandet som försäkringstid. Därför har många bosnier som kom hit i början på 90-talet haft svårt att kvalificera sig för full garantipension, trots att många har arbetat och integrerats mycket väl i det svenska samhället. Några år senare ändrades utlänningslagen så att de som flytt undan krig och kommit efter datumet för förändringen i stället började beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande, vilket däremot omfattas av det så kallade flyktingundantaget. Det här är en skillnad som är svår att motivera, och det är inte konstigt att det uppfattas som både orättvist och inkonsekvent. Och det finns fler sådana svårmotiverade skillnader i hur lagen tillämpas. För att sammanfatta, herr talman, fanns det en logik när undantagsregeln kom till, men i dag är det en större logik att den tas bort för att samma kvalificeringsregler ska gälla alla och för att grundskyddet i dag helt enkelt är bättre anpassat. Därför står vi socialdemokrater bakom regeringens förslag om att ta bort det här undantaget. Det handlar ytterst om att öka rättvisan, begripligheten och legitimiteten i pensionssystemet.